Herr talman! Det är egentligen en mycket underlig debatt som vi i dag för när vi skall försöka komma överens om att genomföra en — efter vad jag kan förstå — stor reform på det här avsnittet av hälsooch sjukvården. I morse åhörde jag en debatt om skatter, som det var ganska intressant att lyssna till. Den reform vi nu skall genomföra har ekonomiska konsekvenser, och den kommer att kräva personella insatser av mycket stor omfattning.

Fru andre vice talmannen Nettelbrandt talade nyss om utredningar och om propositioner, och jag måste erkänna att det är riktigt att det är material som ligger till grund för dagens diskussion. Men riksdagen har förbehållit sig själv rätten att besluta och dra upp riktlinjer för framtiden. Därför har riksdagen själv möjlighet att säga sin mening, och jag måste erkänna att det i det avseendet är olyckligt att förslaget till denna reform har lagts fram under ett valår. De oratoriska politiska anföranden som har hållits här har nämligen ingen som helst grund i den verklighet som vi ändå lever i. Jag har personlig erfarenhet av dålig tandvård, men jag har också under ett flertal år haft ansvar för hälsooch sjukvården inom ett landsting. Jag vet vilka besvärligheter vi har haft, och den skönmålning av vissa grupper som görs i detta sammanhang har ingen motsvarighet i verkligheten. Om vi menar att vi över huvud taget skall kunna genomföra den här reformen är det absolut nödvändigt att vi kan ordna en utbyggd folktandvård, och den måste landstingen ta ansvar för. Det är på den punkten vi inom landstingen har besvärligheter — både ekonomiska och andra. Om vi i dag vidtar åtgärder som minskar landstingens möjligheter att få ekonomiska resurser och även personalresurser, kommer den här reformen icke att få det resultat vi alla önskar. Jag skall inte gå in på de frågor som man här så känslomässigt har talat om.

Vi har inom landstingen inte bara tandläkarna och tandvården att tänka på. Den procentuella höjning av ersättningen som taxeförslaget innebär måste vi också vara beredda att ge t.ex. våra tandsköterskor. En tandsköterska har i dag mellan 26 000 och 30 000 i årsinkomst. Skall vi ge tandsköterskorna 40 000 eller 50 000 om året? Är vi beredda att ge sjukvårdsbiträdena en lika stor procentuell höjning?

Jag är kritisk mot de föreslagna taxorna därför att de kommer att leda till ytterligare gap mellan högoch lågavlönade i samhället. Även om vi diskuterar de olika formerna aldrig så mycket, så löser det inte de problem landstingen möter i det praktiska arbetet. Jag har ingenting emot att folk har inkomster. I morse talade man här om skatter och pålagor av olika slag. I ena stunden spelar man upp ”Dans på mörka vatten” för att en stund senare vända på skivan och ägna sig åt det där ljusblå, vackra skimret. Och det må väl vara en kvinna förlåtet om hon tycker om skimmer, men vi måste komma ihåg att det här är en reform som är oerhört dyr. Det är därför nödvändigt att resultatet blir att de som behöver en förbättrad folktandvård får ut mesta möjliga av den, inte att grupper som redan har det bra får det ännu bättre. Jag får erkänna att jag tycker statsrådet har varit litet för generös; han har varit alldeles för snäll mot den ena gruppen. Om vi skall få ut vad vi önskar av tandvårdsförsäkringsreformen tror jag inte att vi kan räkna med att försäkringskassornas kostnader för tandvårdsersättningar för år 1974 blir 650—700 miljoner kronor, utan då tvingas vi att betala ytterligare kostnader. Nu kan det invändas att arbetsgivarna, patienterna och landstingen skall betala hela reformen, men ytterst måste de pengarna tas från något håll. Naturligtvis kan man lägga på arbetsgivarna ytterligare bördor.

Annars tvingas man förmodligen att höja de nuvarande taxorna inom folktandvården — och det var ju inte detta vi hade önskat. Sedan vill jag säga ifrån att det skall vara en högsta nivå på tandvårdstaxorna vilken icke får överskridas.

Det förutsätter emellertid att statsrådet med uppmärksamhet följer utvecklingen och vidtar de prissänkande åtgärder på olika områden som är nödvändiga. Klarar vi inte ekonomin inom landstingen och i övrigt, kan vi av denna reform inte få ut vad vi önskat. Det behövs min själ i det sammanhanget ansvar från alla grupper! Det krävs inte bara vilja, utan också viljan att ta de ekonomiska och personella konsekvenser som följer med reformen.

Liksom morgonväktarna säger man på förmiddagen: Vi måste vidta förändringar åt ett visst håll! På eftermiddagen lägger man om rodret och säger: Men det gäller ju en grupp högavlönade, och dem måste vi väl alltid slå vakt om! Alltför ofta kan samhället icke fungera på ett rätt och riktigt sätt. Därför förvånar jag mig över alla dessa reservationer. Men det är väl så att också reservationernas antal påverkas av den inflationsstämning som råder. Jag hoppas att statsrådet verkligen följer den ekonomiska utvecklingen och snabbt vidtager åtgärder för att rätta till vad som brister.

Herr talman! Trots att vi nu närmar oss slutet av en lång dags debatt — ja, jag tänker förstås hålla på en stund — vill jag inledningsvis upprepa vad som sagts många gånger från denna talarstol i dag, nämligen att de allra flesta av kammarens ledamöter hälsade propositionen 45 i huvudsak med tillfredsställelse.

Däremot anser jag att det finns anledning att uttala kritik mot vissa avsnitt av den föreslagna reformen. Jag framhöll i motionen att det enligt min mening var fel att beteckna den som en försäkring, eftersom nästan varenda människa, åtminstone någon gång i livet, har anledning att söka tandläkare och eftersom begreppet försäkring förutsätter en fördelning av kostnaderna och riskerna mellan många olika individer genom kollektiv premiebetalning. Den framförda synpunkten var ingalunda originell, men likväl utgjorde den en vägande invändning med hänsyn till att propositionen innebär ett förslag om allmän subventionering utan något inslag av favorisering av den som självmant anstränger sig att hålla kostnaderna nere eller av korrektiv gentemot den som underlåter att försöka begränsa dessa kostnader. I motionen underströk jag vidare att departementschefens underlåtenhet att presentera en fullgod lösning av barntandvårdens problem borde av riksdagen korrigeras. Det framstår för mig som en självklarhet att en fullgod profylaktisk behandling av barn och ungdom i ett sammanhang som detta garanteras av samhället. De övergångsbestämmelser som förordas av departementschefen erbjuder tyvärr ingen möjlighet att ge en sådan garanti. Då det är ett välkänt faktum, såvitt jag vet av ingen bestritt, att bristande tandvård under barnaåren ger bestående och därmed oacceptabla skador, som tillika på sikt leder till högre kostnader för samhället, påpekade jag lämpligheten av att staten ikläder sig det totala ansvaret för barntandvård utan någon nedre åldersgräns. Departementschefens uttalande i dag innebär, om jag förstått det rätt, ingen sådan statlig garanti — möjligen ett råd till landstingen. Som många andra motionärer reagerade jag också mot det lika unika som stötande förslaget att tvinga Sveriges tandläkare in i ett nytt system. Jag vill gärna framhålla att jag ingalunda invände mot de materiella villkor som erbjuds denna yrkeskår. I och för sig har tandläkarna knappast heller protesterat mot taxorna. De har haft skilda synpunkter på deras utformning, men några klagomål på den inkomst som den av kåren själv sedan länge eftersträvade reformen förväntas ge dem har inte mer än möjligen rent undantagsvis förekommit. Det är därför uppriktigt sagt förvånande att socialministern ansett sig ha skäl att i tal efter tal inför sina egna partivänner — och för övrigt även här i dag — framställa dem som anfört en marginell kritik av reformen som folkflertalets fiender, de privilegierades vänner, som går orimligt högavlönade yrkesmäns ärenden. Jag tillåter mig säga att i detta avseende är socialministerns argumentering honom själv ovärdig. Och hans antydan för en liten stund sedan om en allmän ovillighet från borgerligt håll att på sin tid godta sjukvårdsförsäkringen — jag vill minnas att det var 1954 — är lika ovärdig som propositionens förslag om tvångsanslutning är förkastligt. I det sammanhanget vill jag passa på att protestera mot det diffusa hot om en total socialisering som jag har ett intryck av att herr Lundberg för en stund sedan försökte framföra här. Med utgångspunkt från min uppfattning att reformen inte går att betrakta som någon försäkring i vedertagen mening anser jag mig ha goda skäl att också ifrågasätta den föreslagna finansieringsformen. BI. a. tillät jag mig opponera mot den enligt mångas mening närmast självklara ökningen av redan hårt pressade arbetsgivares bördor. Därutöver påpekade jag en i ordets egentliga mening radikal utväg genom att föreslå riksdagen att be Kungl. Maj:t om ett förslag, observera ett förslag, till en sackarosbeskattning.

Jag skall därför i det följande begränsa mig till att dels diskutera vådorna av den brist på solidaritet mot barnen som regering och utskottsmajoritet visar, dels kommentera den allmänna tvekan som har visats att pröva en så verkligt radikal metod mot tandohälsa, som införandet av en sockerskatt skulle ha utgjort. Om utskottets ingripande till förmån för en högre rabatt vid profylaktisk tandvård var lika glädjande som oväntat, vållar onekligen uppslutningen vid departementschefens sida, då det gäller barntandvården, stor besvikelse. Man synes ha godtagit resonemanget att det är folktandvårdens utbyggnadstakt som bestämmer i vilken omfattning barnen skall få någon rätt till tandvård. Det visar att man inom utskottet inte förstått eller inte brytt sig om den stora betydelse som just tandvården under barnaåren har för grundläggandet av de vanor, som i själva verket är ganska avgörande för individernas framtida attityd till tändernas skötsel och vård och i viss mån deras förståelse för vikten av att välja rätt kost. Den odontologiska, dvs. vetenskapliga, sakkunskapen anlitades inte eller i vart fall endast i obetydlig omfattning under utredningsskedet, vilket möjligen kan förklara den ståndpunkt som för att citera ett expertutlåtande ”taktikerna i Tandläkarförbundet och departementets politiska utredningsmän har intagit”. Det kan för övrigt konstateras att medicinsk expertis allvarligt har ifrågasatt klokskapen i att över huvud taget nu ta det steg som reformens genomförande innebär och som måhända, enligt deras uppfattning, blockerar samhällets möjligheter att tillhandahålla förbehållslös hjälp åt dem som lider allra mest. Däremot vet jag, herr talman, att såväl departementschefen som socialförsäkringsutskottet haft ingående överläggningar med fakulteternas företrädare och att dessa med stor kraft, inte minst inför utskottet, har hävdat nödvändigheten av att inte bara prioritera profylaktisk verksamhet i allmänhet utan i allra första hand vården av barnens tänder för att därigenom förebygga ett senare, ofta dyrbart vårdbehov. Även ekonomiska experter har i skilda sammanhang argumenterat på liknande sätt. I motionen hänvisas t.ex. till en analys av en lundensisk ekonom. Men självfallet är det inte i första hand de ekonomiska aspekterna som bör uppmärksammas, även om de på längre sikt kan ha den allra största betydelse. Det förhåller sig enligt expertisen tyvärr så att svenska barn har sämre tänder än barnen i flertalet andra länder, vilket visar att tandsjukdomarna är ett symtom på välståndets avigsidor. Det var man på det klara med redan på 1930-talet. I den folktandsvårdslag som då stiftades sades otvetydigt ifrån att barnens tandvård vore den primära och den viktigaste uppgiften. Det är förklarligt att samhällets bristande resurser och inte minst bristen på tandläkare hittills har resulterat i att intentionerna inte kunnat förverkligas. Men det är inte acceptabelt att i dagens läge genomföra en lagstiftning som återigen kan betecknas såsom ett svek mot det uppväxande släktet. Det ligger, herr Aspling, en del i det påpekande som en Göteborgsprofessor nyligen gjorde och i dag upprepade i Dagens Nyheter då han beskrev herr Asplings utformning av reformförslaget som ovärdig svensk socialpolitik, varmed han avsåg att brännmärka genomdrivandet av en populär åtgärd på bekostnad av barnens vård. Jag tycker att detta uttryck var drastiskt i överkant, men det råder inget tvivel om att han och hans kolleger har fullständigt rätt i sak, då de vill prioritera vården av barn och ungdom och låta den konserverande vuxenvården stå tillbaka. Det ligger i sakens natur att en radikal reform måste börja med barnen. Därtill kommer att kostnaderna framför allt på lång sikt därigenom skulle minska. Det är ytterst beklagligt att utskottet, som har konsulterat expertis, av taktiska skäl likväl valt en annan och för dagen mer iögonfallande och populär utväg. I detta sammanhang vill jag i likhet med herr Persson i Stockholm ta uttryckligt avstånd från de övermodiga och obehagliga uttalanden som på sistone vissa enskilda tandläkare har gjort. Sådana hör inte hemma i en öppen och seriös samhällsdebatt. Till sist, herr talman, några ord om finansieringsfrågan. Som jag inledningsvis nämnde har jag dristat mig att föreslå riksdagen att av Kungl. Maj:t begära ett förslag syftande till en punktbeskattning av sockerhaltiga s.k. mellanmålsprodukter. Att inte departementschefen själv på rent sakliga grunder har diskuterat och än mindre aviserat en sådan beskattning finner jag i och för sig anmärkningsvärt. När socialförsäkringsutskottet, som bevisligen från många håll och inte minst av den odontologiska expertisen tillråtts att överväga den enda verkligt radikala metoden, dvs. sockerbeskattning, har valt att avvisa motionsförslaget, tycks man mig inte ha velat bära ansvaret självständigt genom att helt enkelt hänvisa till sakrosankta principer för prissättning av samhällets tjänster. Desto gladare bör man inom utskottet ha känt sig, då skatteutskottets yttrande nr 1 tillhandahöll en lång lista med mångordiga men bräckliga skäl för ett negativt ståndpunktstagande. Skatteutskottets argumentering illustreras i stort sett genom en hänvisning till följande tre invändningar. 1. Punktskatter av den föreslagna typen är erfarenhetsmässigt svårhanterliga. 2. Motionärerna torde å ena sidan överskatta möjligheterna att få in det erforderliga beloppet och å andra sidan rent av vilja äventyra inte bara flera branschers hela existens utan också reformens finansiering. 3. Principerna för vårt sjukförsäkringssystem kan inte förenas med motionens förslag om en specialdestinerad punktbeskattning. Beträffande den första invändningen vill jag gärna medge, att punktskatter i och för sig är svårhanterliga och att en differentiering genom bindning till sockerhalten säkerligen skulle medföra svåra kontrollproblem. Sannolikt skulle en mer allmän beskattning av sockerhaltiga varor vara både mer hanterlig för såväl företagen som myndigheterna och mer effektiv. Då jag gjort detta medgivande, vill jag omedelbart konstatera att Kungl. Maj:ts kansli hade haft alla möjligheter att vid ett bifall till motionsförslaget överväga olika tänkbara alternativ. Jag har uppenbarligen större tilltro till finansministerns och hans många medarbetares fantasi och stora kompetens i sammanhanget än skatteutskottet, som dock nästan dagligen får nya bevis för deras produktivitet. Skatteutskottets hänvisning till motionsförslagets tekniska bristfälligheter är alltså inget godtagbart skäl för att totalt köra över själva grundidén om en sackarosbeskattning. Invändning nummer två är onekligen värd att så att säga syna i sömmarna. Då utskottet synes vilja ifrågasätta möjligheten att med hjälp av sackarosbeskattning av de s.k. mellanmålsprodukterna få in till statskassan de erforderliga 350 miljonerna, vill jag gärna med stöd av en PM utarbetad av statens jordbruksnämnd ge kammarens ledamöter en uppfattning om vad det egentligen rör sig om för slags varor och vilka kvantiteter vi diskuterar. Det får man om man har en föreställning om de summor som årligen omsätts, vilket i det här fallet svarar mot konsumenternas utlägg. Jag ber att få understryka, att jag inte tagit med sockerhaltigt matbröd, som kanske borde omfattas av en sackarosbeskattning. Herr talman! Kex, s.k. rån och småkakor äter vi för i runda tal 450 miljoner kronor, bullar och wienerbröd för 880 miljoner kronor. Bakelser och tårtor sätter vi i oss för omkring 725 miljoner. Marmelad, sylt o. d. ingår i familjernas budget med 180 miljoner, medan vi ger ut över 260 miljoner kronor för sockrad saft. Sirap och socker konsumerar vi för inte mindre än 315 miljoner, svarande mot cirka 180 miljoner kilogram. Choklad och konfektyr inklusive drickchoklad svarar för hela 1 235 miljoner, glass för 350 miljoner, medan vi slutligen dricker lemonad för omkring 615 miljoner kronor. De nämnda siffrorna, som avser konsumtionsåret 1971 och som alltså inte inkluderar bröd, pekar på en konsumtion av sackaroshaltiga varor för omkring 5 miljarder kronor. Observeras bör också att det finns en hel mängd andra varuslag, som är svårdefinierbara men som troligen, om de hade medräknats, skulle ha avsevärt ökat detta belopp. De preliminära siffror som jag haft tillfälle att ta del av för 1972 ger vid handen, att vi — trots de väldiga prishöjningarna — ytterligare ökat vår konsumtion av de uppräknade varorna. Om vi utgår ifrån att den totala konsumtionen av de nämnda varuslagen nu uppgår till 5,5 miljarder kronor, så är det omkring 25 procent mer än alkoholkonsumtionen och 70 procent mer än tobakskonsumtionen inklusive den våldsamma beskattningen av dessa njutningsämnen. Denna konsumtionsvolym inger alltså, såvitt jag kan se, inga farhågor för att skatteunderlaget skulle vara för litet. Det är däremot märkligt att arbetsgivarnas kostnader aldrig anses bli för höga. Jag anser alltså att skatteutskottets invändning nr 2 i denna del också är tämligen svag. Att chokladbranschens existens under en tidigare period enligt utskottet hotades, berodde troligen på den då aktuella skattens relativa ensidighet. En mer allmän beskattning av alla eller de allra flesta sockerhaltiga varor skulle inte innebära den katastrofrisk som man befarar, även om vissa marginella anpassningsproblem skulle uppstå, vilket alltid sker vid omläggningar. Men det verkligt anmärkningsvärda, herr talman, är dock utskottets invändning att en sackarosskatt skulle kunna leda till minskade inkomster på grund av minskad konsumtion, vilket skulle kunna äventyra hela tandvårdsreformen. Man har uppenbarligen ingen känsla för det oomtvistliga faktum att en minskad konsumtion av dessa varor samtidigt skulle begränsa antalet självproducerade tandskador och därmed också behovet av och kostnaderna för den konserverande vården. Det är beklagligt att man inte vågat se saken som den verkligen är, inte vågat ge sig i kast med problemets innersta kärna. Och kärnan är utan tvivel den höga sockerkonsumtionen. Det är den som svarar för det överväldigande flertalet fall av tandohälsa. Under krigsårens ransoneringstvång — vi hade som bekant då mycket ont om socker — gick karieskurvan starkt, ja mycket starkt ner. Det är för mig en gåta att varken regering eller riksdag är beredd att därav dra den logiska slutsatsen i samband med genomförandet av en stor välfärdsreform. Den tredje invändningen som skatteutskottet gör mot förslaget är, herr talman, av rent principiell natur. Påståendet att motionens skatteförslag inte låter sig förena med vårt försäkringssystems finansieringsmetoder är måhända i och för sig och i stort sett korrekt. Men jag vill genmäla, att jag inte heller anser den nu aktuella reformen vara en försäkring i vanlig mening. Det är ingen försäkring vi står i begrepp att besluta om — det gäller en subventionering av den enskildes kostnader för huvudsakligen konserverande tandvård genom en höjning av egenoch arbetsgivaravgifterna. Men jag kan likväl instämma i att det alltid är diskutabelt att slå in på specialdestinerade punktskatters väg för att nå ett visst mål. Men å andra sidan är en klar tendens nu märkbar i riktning mot avgiftsbeläggning av samhällsservice, och det är verkligen inte överraskande med hänsyn till de oerhörda skatteökningarna under det senaste decenniet och de allt högljuddare kraven på åtminstone kommunalt skattestopp. Men då är det viktigt att inte komma med skenlösningar, som exempelvis avgiftsbeläggning av skolmåltider och liknande, utan lösningar som kan väntas begränsa behovet av den framtida efterfrågan på sådan samhällsservice som exempelvis tandvård. Mot den bakgrunden är jag inte kapabel att förstå skatteutskottets till alla delar negativa inställning till mitt blygsamma önskemål om ett av Kungl. Maj:t noga övervägt förslag till sackarosbeskattning.

Men, herr talman, det är dess värre ett reformförslag, som så till vida är otillräckligt underbyggt med hänsyn till framtiden som det åsidosätter barnens ovillkorliga rätt till tidig vård och underlåter att gå till roten med det onda, nämligen den höga sockerkonsumtionen.

Herr talman! När socialministern på de punkter där det passar honom åberopar den försäkringsutredning som utgjort underlaget för hans proposition, trycker han mycket starkt på att denna utredning är enhällig. Vad skulle den annars kunna vara? Det var ju en s.k. enmansutredning. Jag tror, att jag efter många års samarbete känner generaldirektör Åström nästan lika bra som statsrådet Aspling gör. Herr Åström har aldrig visat tendenser till personlighetsklyvning. Vad skulle han vara annat än enig med sig själv? De representanter för Tandläkarförbundet som har biträtt utredningen har gjort det i sin egenskap av särskilt tillkallade experter. Nu vet både socialministern och jag att det ingalunda anses självklart och inte ens är särskilt vanligt att till en utredning knutna experter anmäler avvikande mening i slutbetänkandet. Det kan förekomma, och det har förekommit, men det är ingalunda på något sätt självklart. Vi har aldrig tidigare brukat ålägga tillkallade experter ett politiskt ansvar för förslagen på samma sätt som vi gör med ledamöter i en utredningskommitté. Det är tvärtom så, att när någon har medverkat som expert i en utredning, särskilt kanske i en enmansutredning, har man möjligheten att anmäla avvikande mening kvar i sin andra verksamhet såsom medlem i en organisation eller dylikt. Det är inte på något sätt stötande eller ovanligt att en sådan expert t.o.m. själv medverkar till ett remissyttrande som kan gå i en annan riktning än det betänkande som han har biträtt. Även jag, herr talman, vill något reagera mot det för mig mycket ovanliga sätt på vilket statsrådet Aspling har lagt upp den här diskussionen. Jag kan inte tycka annat än att herr Asplings uttalanden i vissa stycken är direkt kränkande både emot en hedervärd yrkeskår, tandläkarna, och mot de oppositionspartier och enskilda medlemmar i riksdagen som efter förmåga har försökt att göra ett välkommet men i vissa stycken bristfälligt förslag till en reform något bättre. Det ligger en allmän misstro under socialministerns agerande i dag som inte gärna bör få passera utan att det reageras mot den. Ett litet exempel hade vi mera i förbigående då socialministern tog upp herr Ringabys påpekande att tandvårdstaxorna i privat tandvård faktiskt inte har stigit ens så mycket som den allmänna prisstegringen i samhället. Socialministern säger då att ”om detta är riktigt” beror det på att de var en viss undersysselsättning och att konkurrensen tvingat fram lägre taxor än vad man annars skulle ha tagit ut. Låt mig först kommentera orden ”Om detta är riktigt”. Herr statsrådet vet att det är riktigt. Det är officiell statistik, som har varit tillgänglig både för utredningen och för departementet. Det är alltså riktigt att tandvårdspriserna har stigit mindre än andra priser. Men dessutom: Skall man verkligen göra gällande att en yrkeskår som tandläkarna är så ensidigt inriktad bara på sitt eget materiella bästa att man måste förutsätta att de till sista öret tar ut varje möjlighet till prisökning som konkurrensläget och sysselsättningsläget medger? Vågar man inte räkna med att även tandläkare känner ett visst ansvar för att inte pressa av sina patienter mer pengar än som är nödvändigt? På samma sätt går det genom hela framställningen en sorts underström av misstro. Tandläkarna och vi, som får det kränkande tillmälet att bara fungera som försvarsadvokater för höglönegruppen tandläkare, är inte ute efter något annat än att tillgodose tandläkarnas ekonomiska intressen. Herr Aspling säger sig känna igen i motionerna, särskilt i moderata samlingspartiets motion, vad han tidigare har hört från Tandläkarförbundet och från enskilda tandläkare. Det har varit många uppvaktningar. Vi har hört berättas i dag att socialutskottet har uppvaktats från olika håll, även av tandläkare. Partigrupper och enskilda ledamöter har också uppvaktats, och vi har själva — i varje fall har jag gjort det — sökt kontakter därutöver. Jag har försökt erinra mig de många samtal som vi haft under de senaste veckornas lopp. Jag kan icke erinra mig en enda tandläkare eller representant för tandläkarkåren som har yppat någon oro för sin egen personliga utkomst för den händelse försäkringen skulle sättas i kraft sådan den är föreslagen. Ingen har sagt att det inte går att tjäna pengar som tandläkare inom denna försäkrings ram, utan vad det har gällt har hela tiden varit att göra tandvården så bra som möjligt och, herr Aspling, att hålla patienternas bästa för ögonen. Det är det det har gällt, och det är i sådana frågor vi har uppvaktat, och det är sådan argumentation vi har fått mottaga. Självfallet måste en yrkeskår också ha fackliga och ekonomiska intressen, men de har verkligen inte dominerat. De har varit så litet dominerande att jag inte kan erinra mig att de frågorna över huvud taget har diskuterats. Denna debatt har väl skapat klarhet på någon punkt där det under de senaste veckorna rått oklarhet. I andra avseenden ligger dimmorna kvar, och oklarheten är lika stor som tidigare. Oklarheten för mig gäller framför allt de verkliga motiven till de skärpningar statsrådet Aspling har gjort i utredningsförslaget. Varför har det ansetts nödvändigt att införa en tvångsanslutning, att införa en fast etableringskontroll över hela landet osv.? Varför? Det kan ju icke visas och har icke i dag visats att dessa ändringar egentligen har någon som helst betydelse för försäkringen som sådan. Herr Aspling gör ett stort nummer av att vi måste skapa garantier för att försäkringen redan från början kan fungera, dvs. att den får en tillräcklig anslutning. Dessa garantier, säger han, har Tandläkarförbundet inte kunnat eller velat ställa, och då måste vi tillgripa den automatiska anslutningen. Men vad är nu detta, herr talman, rent ut sagt för trams? Vad är det för garantier man behöver? Vi behöver inte Tandläkarförbundets garanti — en garanti som det för övrigt inte har möjlighet att ge. Tandläkarförbundet har inte någon möjlighet — till skillnad från herr Aspling — att föreskriva någon tvångsanslutning. Det kan inte tvinga sina medlemmar att agera i ett system som är formellt frivilligt. Vad har vi för garanti för att praktiskt taget varenda tandläkare utan tvångsåtgärder skulle bli ansluten till försäkringen? Garantin är pengar, och det är en stark garanti.

Det är ju innebörden av att ställa sig utanför försäkringen: man måste av varje patient ta minst dubbelt så mycket betalt som konkurrenterna. Det är fullständigt verklighetsfrämmande. Någon hade säkert kommit att bli stående utanför; snarast är det väl en och annan i 65-årsåldern som har tänkt sig att ha ett år eller två kvar innan han ändå drar sig tillbaka från verksamheten och som kanske tycker att det inte är någon idé att gå in i ett nytt system. Därutöver är det helt otänkbart att någon skulle frivilligt välja att avstå från den förmån som försäkringen innebär. Det måste finnas ett annat motiv — ideologiskt, valtaktiskt, personligt; jag vet inte vad — därför att för försäkringens funktion har de här åtgärderna icke någon betydelse över huvud taget. Jag måste, herr talman, erkänna att när jag har lyssnat till herr Aspling i flera omgångar och liksom flera andra haft litet svårt att känna igen honom, undrar jag: Är det någon som någonstans under handläggningen av det här ärendet har retat herr Aspling? Att han är engagerad i sitt ämnesområde vet vi, men han brukar inte vara så het och så frän i uttryckssätten. Nej, det förefaller verkligen som om han hade blivit nästan personligen retad någonstans under det här ärendets gång. Man hade alltså inte behövt riskera någon otillräcklig anslutning. Det skulle möjligen kunna finnas en vettighet i de här tvångsåtgärderna, om vi hade haft att räkna med ett underskott på tandläkare även i framtiden. Då kunde det ha legat någonting i farhågorna för att folktandvården inte skulle kunna försörjas med tandläkare. Men nu är underskottet på tandläkare redan passerat och förbyts snabbt i ett överskott.

Vi kommer mycket snabbt att vara i det läget att nyexaminerade tandläkare, liksom i dag redan flera andra akademikergrupper, med uppräckta händer kommer att ta emot den anställning som erbjuds dem inom det yrke de har utbildat sig för. Troligen kommer det ganska snart att uppstå en situation där varken folktandvården eller den privata marknaden kan ge sysselsättning åt allihop. Det är ingen risk för att vi inte kommer att ha tandläkare tillräckligt. Nej, motiven för de skärpningar som har gjorts i utredningsförslaget är ännu oredovisade, och det är beklagligt att så är fallet. Sedan måste jag, herr talman, liksom fru Nettelbrandt säga, att vad utredningen — även dess experter — yttrar på vissa punkter inte rimligen kan anföras emot den eller andragas som skäl för de förslag som nu gäller, när man har gjort genomgripande ändringar. Det är väl ändå tämligen självklart att gör man en så långt gående och principiellt betydelsefull ändring i utredningsförslaget att man i praktiken tvångsanställer de privatanslutna tandläkarna mot ackord — och därmed gör dem till kanske den enda grupp i det här samhället som skall jobba på ackord utan att få förhandla om ackorden — då har man fullständigt ändrat förutsättningarna för den andra frågan, nämligen om taxan skall vara förhandlingsbar eller inte. Att för att få del av en förmån, för att få arbete under försäkringens villkor, underkasta sig de regler som efter överläggningar fastställs av huvudmannen är en helt annan sak än att tvingas arbeta som i praktiken anställd hos en arbetsgivare men utan förhandlingsrätt i fråga om sina egna villkor. Man kan alltså inte åberopa utredningens ställningstagande i en fråga, när för den frågan avgörande förutsättningar har ändrats genom de ändringar som statsrådet har vidtagit i utredningsförslaget. Ändringar föranleder ofta konsekvensändringar. En självklar konsekvens av tvångsanslutningen hade varit att införa förhandlingsrätt rörande taxorna. Här kvarstår alltså oklarheten rörande de verkliga motiven. På en punkt har det skapats klarhet, men jag är inte alldeles övertygad om att alla riktigt har uppfattat hur klart det blev; i varje fall tror jag inte att herr Sune Olsson i Stockholm gjorde det, när han uttryckte sin tillfredsställelse med statsrådets deklaration rörande förskolebarnen. Statsrådet gör där ett uttalande som formellt är fullständigt korrekt, så långt det räcker. Det är riktigt att enligt det förslag som är förelagt oss åläggs landstingen från den 1 januari 1974 ett vårdansvar för förskolebarnen. Men vad innebär detta? I klartext innebär det att landstingen fr.o.m. den 1 januari blir skyldiga att bereda förskolebarn en plats i folktandvårdskön men inte i tandläkarstolen. Det är vad som händer. Man får ett vårdansvar, man skall ta hand om förskolebarnen men man är icke skyldig att ha resurser att verkligen också ge dem vård förrän mot slutet av denna utbyggnadsperiod, som i det avseendet uppskattas till ett par år. Ungefär 1976 tror man att folktandvårdens resurser skall räcka till detta. Under tiden, säger herr Aspling, kan man anlita privattandläkare. Ja, det kan man redan nu. Men märk skillnaden! Man är skyldig att ta emot barnen i kön. Landstingen har möjlighet att förstärka sina egna resurser genom att anlita privattandläkare. Den möjligheten har landstinget redan i dag, och man utnyttjar den i vissa delar av landet, dock huvudsakligen för att klara skoltandvården, inte så mycket för förskolebarnens tandvård. Det är helt klart efter detta, att under de första åren av det nya systemet kommer förskolebarnen att ha en formell rätt till tandvård i folktandvårdens regi, men rätten innebär ingenting mer än att de får lov att stå i kön tills resurserna är utbyggda, och det kommer att dröja ett par år. Och i vissa fall, herr statsråd, är den kön så lång att detta är likvärdigt med att vänta tills den förutsatta resursutbyggnaden är färdig. Det är viktigt att få detta fastslaget. Herr talman! Det finns på flera ställen i utskottsbetänkandet och i propositionen — och det har upprepats här i dag — ett uttalande som jag är väldigt undrande inför. Jag citerar t.ex. från utskottsbetänkandet överst på s. 21: ”Utskottet har tidigare framhållit att det i propositionen framlagda förslaget är väl ägnat att tillgodose försäkringens syfte att göra god tandvård tillgänglig till en för alla medborgare överkomlig kostnad.” Detta, herr talman, är icke sant. Det kan inte finnas många här i kammaren — och inte någon i socialdepartementet — som tror att detta är sant, att vi med en tandvårdsförsäkring som ger 50 procents återbäring gör tandvård tillgänglig till en för alla medborgare överkomlig kostnad. Efter de senaste årens låginkomstutredningar, efter allt vad vi har diskuterat och sagt i samband med andra reformer tror vi verkligen att en S0-procentig återbäring på den faktiska tandvårdskostnaden gör god tandvård tillgänglig till en för alla medborgare överkomlig kostnad? För många, herr statsråd, kommer detta att vara ungefär som om en människa, som av någon obegriplig anledning längtar långt ut i rymden, finge beskedet: Om du bara tar dig till månen på egen bekostnad så skall vi hjälpa dig till Mars gratis. 50 procent är för hundratusentals människor i det här landet lika oöverkomliga som 100 procent. De ligger helt enkelt utom räckhåll. Sedan spelar det inte så stor roll om det kostar en miljon eller en tusenlapp om man inte har tusenlappen heller. Jag är verkligen förvånad över att en socialdemokratisk regering och en socialdemokratisk socialminister nöjer sig med den här halvmesyren. Vad innebär den? Jo, den innebär att upp till I 000 kronor skall man betala hälften själv. Vet inte statsrådet Aspling — eller tror han inte — att det finns, som jag sade, hundratusentals inkomsttagare i det här landet för vilka 500 kronor i tandvård är fullständigt lika orealistiskt som 1 000 kronor? Det är så i varje fall. Man kunde tro att regeringen har tappat all kontakt med de fattiga människor som man annars i 40 år med all ära har försökt företräda. Detta stämmer helt enkelt inte. Herr Aspling avfärdade, om jag minns rätt, moderata samlingspartiets förslag till 75-procentig kompensationsnivå med någon randanmärkning om att det är valår i år. För moderata samlingspartiet hade det kanske varit lättare att gå den motsatta vägen. Vi föreslår ju vad som av den enskilde medborgaren måste upplevas som skattehöjning. Det är inte lätt för moderata samlingspartiet att föreslå att vi skall påföra de skattskyldiga en ytterligare förhöjd avgift utöver vad regeringen har velat göra. Det är i varje fall inte valtaktiskt särskilt välmotiverat i vårt fall — det tror jag att de flesta håller med om. Men vi har gjort det därför att det, som herr Ringaby sade, är en socialt ovanligt väl motiverad avgiftshöjning. Såsom den är konstruerad drabbar den nästan inte alls eller med mycket små belopp just de människor för vilka en SO-procentig tandvårdskostnad, som man skall betala själv, är oöverkomlig, medan de som har det bättre ställt får bära en större del av kostnaden. Jag tror det var herr Olsson i Stockholm — han kan säga kloka saker han också — som sade att det system regeringen föreslår är egentligen inte en försäkring, det är en rabatt. De 50 procenten som man skall betala själv, om vi ser det som en försäkring, är ju att betrakta som självrisken i försäkringssystemet. Var har vi sett eller hört talas om en försäkring med 50 procents självrisk som fortfarande kallas försäkring? Även 25 procent är en hög självrisk, men det börjar ju åtminstone likna något, om man går ner till detta. Här har dragits stora växlar på att så mycket skall förändras, när den här reformen träder i kraft. Herr Aspling tror uppenbarligen att vi skall få ett väldigt efterfrågetryck. Man är rädd att det skall bli så gyllene tider för privattandläkare att det är svårt att nyrekrytera folktandvårdstandläkare — ja, man har t.o.m. befarat en stor överströmning från folktandvården till privattandvården, när denna får så gynnsamma konkurrensvillkor. Jag är rädd, herr talman, att det blir ganska få patienter i tandläkarstolarna mer än det redan finns. Jag är rätt säker på att för dem av oss som redan tidigare har haft råd att sköta tänderna kommer detta som en lättnad; vi får halva kostnaden betald av staten. Men för dem som inte har haft råd hittills blir det inte råd i fortsättningen heller annat än i begränsad utsträckning. Jag tror att man tämligen säkert kan bortse från risken för överströmning av folktandvårdstandläkare till privattandvården. Jag tror man kan bortse från risken att det skulle uppstå en hausse i etablering av nya privattandläkarmottagningar. Vi kan bortse från den risken så länge den här tandvårdsförsäkringen skall vara den hjälp som människorna får. Den är icke tillräckligt effektiv för att nämnvärt öka efterfrågan på god tandvård — det är min mycket bestämda uppfattning. Herr talman! Icke desto mindre är vi naturligtvis glada för att man åtminstone tar ett steg på vägen. Och man kan väl ha rätt att säga, när nu herr Aspling är så glad åt sitt förslag, att vi kan med viss rätt uppleva det här förslaget som ett av oppositionen framtjatat förslag. Vi har gång på gång försökt, när det inte blev någonting av den förra utredningen, att åtminstone få börja med etapper, med att ta delar av det här komplexet för att nå upp till en lösning. Vi har fått nej även på det. Nu är detta äntligen på gång, och det är värdefullt. Men, herr talman, även om man är som allra mest optimistisk kan man inte se det här förslaget mer än som en början. Den dag då verkligen hela svenska folket skall ha tillgång till god tandvård till överkomlig kostnad är icke den 1 januari 1974, utan den inträffar först sedan riksdagen — när det nu kan bli — har fattat beslut om en effektiv tandvårdsförsäkring med tillräcklig kompensationsnivå.
Herr talman! Herr Carlshamre hade någon fundering om att jag har blivit uppretad. Jag skall säga, herr talman, att herr Carlshamres inlägg här kommer i vart fall inte att reta upp mig till något längre inlägg, men några av hans påståenden kan inte få stå oemotsagda. Jag vill börja med att i korthet erinra om själva utredningen. Det är riktigt att det var en enmansutredning som generaldirektören Lars-Åke Åström svarade för. När jag en höstdag i fjol tog emot utredningens mycket omfattande betänkande så stod, herr Carlshamre, Tandläkarförbundets representanter i utredningen som experter helt enhälliga bakom betänkandet. Det bör i varje fall noteras till kammarens protokoll.

Sedan bara några korta kommentarer. Efter den 1 januari 1974 kommer landstingen att vara skyldiga att ta emot alla förskolebarn som kommer till folktandvården, och då blir det fråga om en avgiftsfri tandvård. Herr Carlshamre citerade här utskottsbetänkandet, bl.a. påpekandet att det skall vara en riktpunkt att kunna ge alla medborgare en god tandvård till överkomligt pris. Det är riktigt. Men det skulle inte bli fallet om moderaternas reservationer fick ligga till grund för tandvårdsreformens utformning. Jag skall inte ta upp någon detaljdebatt på den punkten. Jag vill bara erinra om att en av reservationerna helt enkelt skulle innebära en rätt till helt obegränsade arvoden från tandläkarnas sida. Och det kunde vi inte vara med om. Och där vill jag ge herr Carlshamre rådet — mot bakgrund av det förslag hans parti har lagt här i riksdagen — att vara försiktig när han är ute och talar om att detta är en dålig tandvårdsförsäkring.
Herr talman! Det skall tydligen kvarstå en oklarhet rörande förskolebarnen. Det är ju ändå så, att vad som står i folktandvårdslagen är att som huvudprincip fastslås att vårdansvaret gäller alla upp till 19 års ålder. Sedan görs det två undantag: för de äldre årsklasserna i den gruppen och för de yngsta årsklasserna vad gäller övergångstiden. Man skall inte förrän resurser finns vara skyldig att verkligen ge den vården. För de äldre årsklasserna, åldrarna 17—19 år, ger man ersättningen att de i stället ingår i den allmänna tandvårdsförsäkringen. Något liknande görs inte för förskolebarnen. Här sägs att landstingen för att kunna uppfylla det vårdansvar vi ålägger dem har möjlighet att anlita privata tandläkare, men det är en möjlighet, icke en skyldighet. Om det slutligen hade stått såsom socialministern nu citerar, att det är en riktpunkt för försäkringen att vi skall ge alla en god tandvård till för alla överkomlig kostnad, så hade det varit korrekt. Men det står inte så. Det står att förslaget är väl ägnat att ge en god tandvård till för alla överkomlig kostnad. En riktpunkt är en rörelseriktning mot något som ligger i framtiden, alltså precis vad jag sade. Men det är icke ägnat att den 1 januari 1974 ge tillgång till god tandvård till för alla överkomlig kostnad.
Herr talman! På s. 105 i propositionen står uttryckligen följande, herr Carlshamre: ”Det bör särskilt framhållas att folktandvården även under övergångstiden skall sörja för avgiftsfri tandvård åt barn under 6 år när dessa själva söker vård.”

Herr talman! Det här har varit en lång debatt. Jag skulle naturligtvis ha mycket att tillägga beträffande olika frågeställningar, men jag skall fatta mig helt kort. Jag har närmast begärt ordet med anledning av två motioner. Den första motionen, nr 1757, har väckts av representanter från de tre icke-socialistiska partierna och jag står som förste undertecknare. I den tas avstånd dels från tvångsanslutningen, dels också från det andra tvångsförslaget, nämligen förslaget om etableringskontroll. Det har tidigare i debatten i dag, senast av fru andre vice talmannen, gjorts värdefulla inlägg i dessa frågor, därför skall jag fatta mig mycket kort. När nu tandvårdsreformen skall genomföras bör den fungera tillfredsställande — det är väl alla överens om — men vi motionärer tror att systemet skulle ha fungerat väl så tillfredsställande om dessa tvångsinslag hade utelämnats. Det som alltså oroar oss är att regeringen här har tagit till mer våld än nöden kräver och att konsekvensen blir ett system som medför att man tummar på vår näringsfrihet. Vi har i motionen anfört att 1864 års förordning om utvidgad näringsfrihet upphört att gälla i och med utgången av 1968, men det ändrar inte den tidigare principiella inställningen. I propositionen 1968:98 fastslogs nämligen att ”tvekan — oavsett lagstiftning — ej kan råda om att svenska medborgare har full frihet att idka näring, om ej annat följer av särskild föreskrift som tillkommit i grundlagsenlig ordning”. Vi motionärer kan inte förstå annat än att tvångsanslutningen och etableringskontrollen, herr talman, utgör påtagliga intrång i näringsfriheten. Vår kritik mot dessa inslag i förslaget motsäger inte det värdefulla med en allmän tandvårdsförsäkring, och i den nämnda motionen har vi också framhållit detta. Detsamma gäller beträffande motionen 1769 av herr Nordgren m.fl. Motionärerna är representanter för moderata samlingspartiet och centerpartiet. I motionen 1769 säger vi alltså ja till tandvårdsförsäkringen, men vi tar oss friheten att redovisa vissa betänkligheter när det gäller finansieringsformen. Saken ligger så till, enligt vår uppfattning, att tre av de reformer som ligger på riksdagens bord — nämligen tandvårdsreformen, arbetslöshetsförsäkringen och den nya familjeförsäkringen — tillsammans innebär att arbetsgivaravgifterna höjs med en procentenhet. Kostnaden för tandvårdsreformen utgör hälften härav. Eftersom man måste se dessa reformer i sitt större sammanhang, särskilt beträffande finansieringen, har vi helt enkelt kommit fram till slutsatsen att de sistnämnda reformerna bör kunna finansieras genom höjda arbetsgivaravgifter men däremot inte tandvårdsreformen. Skälet till detta är inte enbart att det finns mindre anledning att finansiera just denna reform genom arbetsgivaravgifter på grund av att kopplingen mellan tandvård och företag är väl långsökt. Det går ej att finansiera än den ena än den andra reformen genom höjda arbetsgivaravgifter i ett läge där — som nu — hundratusentals människor står utan arbete. Det råder nämligen ingen tvekan om att höjda kostnader slår ut flera företag med ökat antal arbetslösa som följd. För övriga företag innebär höjda kostnader att i de flesta fall priserna måste höjas. Prishöjningarna — som är ganska vanligt förekommande — leder till att människor med lägre köpkraft drabbas i högre grad än bättre situerade. Och i de fall företag lägger ned sin verksamhet är det ofta samma grupper som drabbas genom att de, på grund av att de saknar utbildning eller yrkeskunnande, inte kan få ny anställning. Det är med anledning av de svårigheter som näringslivet i dag har som vi motionärer är angelägna om att vårt land inte skall hamna i denna situation. Vi motsätter oss därför, herr talman, att sjukförsäkringsavgiften höjs med 0,5 procentenheter för att man därigenom skall finansiera 85 procent av kostnaderna för tandvårdsreformen.

Herr talman! Det betänkande som vi här nu skall diskutera har som underlag Kungl. Maj:ts proposition nr 101 med förslag till lag om ändring i naturvårdslagen. Enligt nu gällande lag krävs det tillstånd av länsstyrelsen för täkt av sten, grus, sand eller lera. Om tillstånd vägras är ägaren i princip berättigad till ersättning av staten. Vad beträffar den i samband med 1972 års ändringar av naturvårdslagen införda principen att ersättning inte skall utgå för värden som beror enbart på förväntningar om ändring i den pågående markanvändningen föreslås det i propositionen att den även skall gälla för täktverksamhet. Det sägs i propositionen att nuvarande bestämmelser om statens ersättningsskyldigheter vid vägrat tillstånd upphävs. Utskottsmajoriteten ansluter sig helt till förslagen i denna proposition. Man säger att det i propositionen framlagda förslaget överensstämmer med den huvudprincip som 1972 års riksdag med mycket stor majoritet godtagit. Redan denna grund är enligt utskottets mening tillräcklig för att avstyrka de motioner som har avgivits med anledning av propositionen. Det är alldeles riktigt som utskottet säger att det var en stor majoritet som vid 1972 års riksdag anslöt sig till förslagen till vissa ändringar i naturvårdslagen. Men jag tror att det finns all anledning att ifrågasätta om begreppet ”förväntningsvärde” över huvud taget är tillämpbart på grustäkter. I en motion från centerpartiet och i den reservation som vi har avgivit i anslutning till betänkandet bestrider vi att så är förhållandet. Enligt min uppfattning har föredragande statsrådet herr Lidbom i detta sammanhang pressat begreppet ”förväntningsvärde” genom en bevisföring som är både krystad och ansträngd. Statsrådet säger att han vill erinra om att insikten har vuxit under senare år om behovet av ett förbättrat skydd för våra naturtillgångar. Ja, den uppfattningen är obestridd. Alla politiska partier ansluter sig ju till den uppfattningen. Vi delar också den meningen att det är angeläget att bedriva täktverksamhet på ett förnuftigt sätt, så att vi inte skadar angelägna naturvårdsintressen eller gör ingrepp i landskapsbilden som kan vara till skada för denna.

Om jag tar upp en grustäkt för att skaffa fram grus till vägarna, för byggenskap, för industriella ändamål e. d., kan man väl inte påstå att det är till skada för andra människor eller för samhället i dess helhet, och det menar väl inte heller herr statsrådet. Men om jag begär tillstånd från länsstyrelsen för upptagande av grustäkten, och länsstyrelsen anser att detta skadar landskapsbilden, så vägras mig tillståndet. Jag får ingen ersättning.

Jag menar att en grustäkt inte på något sätt kan jämföras med sådana fall av förväntningsvärden som jag nyss givit exempel på från andra sammanhang. Om jag föreläggs att göra en täktplan innan jag söker tillstånd att utnyttja täkten, är ju det ett konstaterande av att det finns grus på platsen. Det har ingenting med förväntning att göra. Det är en naturtillgång som ligger där. Vilka förväntningsvärden kan jag åsätta den? Finns det grus, har detta ett värde, och samhället behöver gruset. Jag tycker att det är ett exempel på ordets makt över tanken när man tillämpar begreppet ”förväntningsvärde” i detta sammanhang. Ett förväntningsvärde skapas enligt min uppfattning av samhällets åtgärder i olika sammanhang. Om jag bygger en tunnelbana stiger värdena på de fastigheter som ligger i närheten av tunnelbanan osv. Om jag får en koncentration av tätbebyggelse stiger markvärdena. Det är förväntningsvärden som jag kan utnyttja. Men det där gruset har ju legat på sin plats sedan tidernas begynnelse, åtminstone efter istiden, och det har ingenting med förväntningsvärde att göra. Jag tror att man i justitiedepartementet helt enkelt har funnit det lämpligt att ansluta till det här begreppet för att komma ifrån statens skyldighet att utge ersättning för vägrat täkttillstånd. Statsrådet konstaterar i propositionen: ”Nuvarande ersättningsregler har alltså kommit att utgöra ett allvarligt hinder för en från naturvårdssynpunkt riktig tillämpning av täktregleringen i 18 § NVL.” Jag kan inte förstå att det påståendet är riktigt. Inte utgör nuvarande ersättningsregler något hinder för att skydda åsarna eller grustäkter över huvud taget. Finns bara pengar går det att göra det. Det är bristen på pengar — att länsstyrelsen inte har medel till sitt förfogande — som gör att man inte kan åstadkomma en från naturvårdssynpunkt riktig tillämpning av den här regleringen. Hade man bara pengar ginge det bra. Statsrådet konstaterar helt riktigt att länsstyrelserna inte har pengar till sitt förfogande, vilket i sin tur innebär att länsstyrelserna inte får några pengar från herr Sträng för ändamålet. Följaktligen kan man inte klara naturvården på grund av brist på pengar. Det är väl en väldigt krystad motivering för att man skall upphäva ersättningsrätten. För oss reservanter och för centerpartiet framstår det här som en fråga om rättssäkerhet för den enskilde individen. Vad har man för skäl, om det finns grusfyndigheter i en kommun och man ger fyra personer rätt till täkt men vägrar den femte med orden: ”Här utgår ingen ersättning, för det rör sig om förväntningsvärden, och sådana ersätts helt enkelt inte av staten”? Underförstått: Det finns inga pengar till det. Det har inget med rättssäkerhet att göra; det är ett helt annat begrepp i och för sig. Vi har i reservationen 1 och även i en motion visat hur man skulle kunna klara det här. Statsrådet har över huvud taget inte från den utgångspunkten tagit upp frågan till diskussion hur man skulle kunna skaffa pengar utan har opererat med den enklaste åtgärden, nämligen att ta bort ersättningsgrunden som sådan. Vi säger i centerpartimotionen — moderata samlingspartiet har anslutit sig till den uppfattningen — att man kan skaffa pengar genom att på grustäkterna lägga en avgift. Man betraktar alla grustillgångar som finns i vårt land som en enda grustäkt, och de som får tillstånd att ta ut grus från den får finna sig i att betala en avgift. Den avgiften samlar man i en fond — den kan förvaltas förslagsvis av naturvårdsverket — och sedan kan pengar utgå till de markägare som blir vägrade grustäkt. Det vore ett sätt att skaffa pengar, och vi har räknat på hur mycket pengar man skulle kunna få ihop den vägen. Om man lade bara 50 öre per kubikmeter, skulle man få in ungefär 25 miljoner kronor om året, och på tio år eller något mera skulle man ha löst in rullstensåsarna — som man anser mest angeläget att skydda — för all framtid. Man kan ju göra det förbehållet att när ersättning en gång har utgått man inte i fortsättningen har att räkna med ytterligare ersättning. Sedan har vi skyddat åsarna för tid och evighet. Det vore ett enkelt och bra sätt att komma till rätta med det här problemet. I det sammanhanget säger utskottet: Ja, men det där kostar ju pengar. Några måste betala det, och det blir gruskonsumenterna som får betala. Detta måste slås ut på byggenskap och industriell verksamhet där man använder grus, på vägförbättringar och litet av varje. Jag tycker inte alls att det är något orimligt. Det är ju allmänheten som vi skall skydda för de här ingreppen, och om allmänheten får vara med och betala någon liten, liten del av detta så tycker jag att det bara är riktigt och rimligt. Och avgiftsbeläggning är ett sätt att få in pengar. Att få pengar över budgeten har visat sig vara omöjligt, för det finns aldrig några medel till detta. Även om utskottet helt hurtigt säger att det är sak samma, om man tar skattepengar eller om man avgiftsbelägger, så visar det sig nog i praktiken att det är en avgjord skillnad.

Jag ansluter mig till den uppfattningen. Många gånger är den täktverksamhet som bedrivs av den art, att det är angeläget att stoppa den, och jag tycker det är riktigt att samhället kan sätta stopp för sådan täktverksamhet som är till skada för naturvården och för landskapsbilden. Statsrådet tar över huvud taget inte ställning till ersättningsfrågorna på annat sätt än att han föreslår att man skall ta bort ersättningen, och han jämför då på det sätt som jag tidigare har nämnt. Grustäktskommittén hade ju ett förslag om att man skulle lagstifta om samfälligheter, och den vägen skulle man kunna lösa det här problemet, visserligen inte helt. Grustäktskommittén framlade aldrig något förslag om att man skulle upphäva nuvarande ersättningsbestämmelser. Men om man kunde få till stånd en samverkan via samfälligheter, så skulle man kunna befria staten i stor omfattning från ersättningar i detta sammanhang. Jag för min del — och min uppfattning delas av centerpartiet, vilket har kommit till uttryck i vår reservation — tror inte på den möjligheten att lösa problemet genom samfälligheter. Jag har nästan läst ut att statsrådet Lidbom inte heller trott riktigt på det där, eftersom han har ställt det på framtiden. Visserligen säger statsrådet i propositionen att för egen del har han kommit till den uppfattningen att det kan finnas ett behov av en lagstiftning om samfälligheter. Den uppfattningen kan man väl alltid ha. Men statsrådet säger ju ingenting om att detta skall övervägas eller att han räknar med att detta skall komma till stånd; han säger bara att det får väl prövas från de nya förutsättningar som föreligger om riksdagen bifaller förslaget om upphävande av ersättningsbestämmelserna. Det är, tycker jag, den verkligt stora svagheten med den här propositionen att man låter allmänheten, markägarna och konsumenterna sväva i ovisshet om vad som skall följa om den här ersättningsgrunden tas bort. Det ställs med andra ord på framtiden, och det tycker jag är ett bakvänt sätt att lagstifta. Nog vore det rimligt att de som är berörda av frågan fick reda på om det över huvud taget finns någon möjlighet i framtiden att räkna med ersättning eller inte. Statsrådet säger i propositionen: ”Det bör enligt min mening under inga förhållanden komma i fråga att uppskjuta den angelägna reformen av ersättningsreglerna i NVL i avbidan på att slutlig ställning kan tas till frågan om lagstiftning beträffande täktsamfälligheter.” Det är alltså oerhört bråttom på grund av brist på pengar. Det går inte att tillämpa gällande lagstiftning på grund av denna brist — man måste sätta stopp för de grustäkter som är mindre lämpliga ur naturvårdssynpunkt. Och vi kan väl hålla med om att det inte har varit bra som det varit hittills. Men man kan ju då spekulera över vad det beror på att 1965 års lag inte fungerar som den borde. Orsaken är brist på medel och ingenting annat. Om riksdagen nu bifaller utskottsförslaget i den här delen får vi ett oreglerat tillstånd i väntan på vad man kommer att göra i dessa frågor. Det skall övervägas, säger statsrådet, medan frågan om samfälligheter ställs på framtiden. Som jag förut nämnde har vi reservanter framlagt ett förslag. Vi yrkar avslag på propositionen och menar att de här frågorna bör övervägas på nytt. Vårt förslag anger hur man skulle kunna lösa ersättningsfrågorna och på det sättet skydda rättssäkerheten för den enskilde individen. Statsrådet säger i något sammanhang att rättsuppfattningen har förändrats så förskräckligt sedan 1965. Jag tror inte att det är rättsuppfattningen som har förändrats utan det är uppfattningen om behovet av skydd för vår natur. Det är naturvårdssynpunkterna som har kommit in i bilden — miljöskydd o. d. Det är den uppfattningen som har förändrats hos människorna, men inte har uppfattningen om att den enskilde, som har fått lagfart på sin egendom, skall ha rättssäkerhet i det fallet och att han skall ha ett besittningsskydd, en förfoganderätt över vad som finns på den fastigheten, förändrats. Detta tror jag inte har undergått några förändringar hos svenska folket, vare sig det gäller moderater, centerpartister eller socialdemokrater. Jag tror att så fort man försöker beröva människor vad de anser vara deras tillhörigheter, så har de en ganska bestämd uppfattning om vad rättssäkerhet innebär i det fallet. Jag vet emellertid också mycket väl att när det blir fråga om nästans egendom är man kanske inte lika angelägen att hävda rättssäkerhetssynpunkterna, men jag tycker att ett ansvarigt statsråd i ett rättssamhälle måste göra det. Fru talman!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

Fru talman! Innehållet i äganderättsbegreppet har diskuterats under århundraden, och nu är vi åter framme vid en sådan diskussion. Det finns rätt många restriktioner på det området, och den som i sitt yrke håller på med eller har hållit på med frågan om fast egendom förundrar sig ibland över att reglerna är så olika i olika fall.

I de trakter som jag representerar här i riksdagen ser man ofta hur avbrott måst göras i åsexploateringen, när man där har hittat en fast fornlämning. Vi har avgivit en reservation i detta ärende, och jag skall återkomma till den litet senare. Nu vill jag rent allmänt säga att lagstiftningen i detta fall har kommit för sent. Man borde ha fullföljt en del tankar från 1950-talet, tankar som väl centerns motion i detta ärende härleder sig ifrån. Då hade det kanske gått att klara dessa frågor på ett bättre sätt. Jag vet att grusexploatörerna på den tiden var villiga att betala en grusaccis, och då hade det kanske också gått att ordna upp dessa frågor. Nu har utvecklingen gått så långt att jag tycker det är orimligt med en sådan konstruktion som är ganska krånglig. Vi har nu fått en annan syn på det allmännas intresse för hur vi använder vår mark, och vi har infört restriktioner i olika avseenden. Sådana restriktioner för användning av mark tillkommer mest varje år här i riksdagen i någon lagstiftning, och därigenom har vi i det allmännas intresse ganska hårt inskränkt äganderätten när det gäller utnyttjandet av mark. Dessa frågor röner speciellt stort intresse i Mälarlandskapen och i de mellansvenska landskap där grusåsarna är ett karakteristiskt inslag i landskapet. Om åsarna kommer bort där, så resulterar det i en flackhet i landskapet som kan vara och är förödande. Vi kan också i närheten av Stockholm se exempel på sådan exploatering som förfular landskapet alldeles enormt. På talarlistan i denna fråga kan vi också se att fyra ledamöter från Uppsala län har anmält sig i debatten, och det tyder ju på att det ligger oss särskilt varmt om hjärtat att skydda grusåsarna. Beträffande möjligheten tidigare att gå in med regleringar och möjligheten att göra det nu så pass häftigt som skett kan jag nämna att i Uppsala län gjordes det 1960 eller kanske t.o.m. några år tidigare någonting som vi kallade för en åsinventering. Vi som höll på med det trodde att det bara skulle vara ett första steg. Det skulle bara inventeras vad det fanns för åsar, och med utgångspunkt i den prognos som fanns för behovet av grus skulle man sedan planera litet närmare och säga: där får man ta grus men inte där. Denna inventering gjordes på det sättet att vi klassificerade åsarna i klasserna 1, 2 och 3. Klass 1 var då de s.k. omistliga åsarna, och 3:orna var sådana åsar som utan skada för landskapsbilden kunde exploateras, medan 2:orna var något mitt emellan. Vi trodde som sagt att detta var en första åtgärd, som sedan skulle följas upp i ett stort planarbete. Men jag kan säga att redan när inventeringsresultatet publicerades gjorde det mycket stor nytta som plan. Grusätarna, om jag så får kalla dem — kommuner, vägförvaltningar och byggnadsfirmor — formligen kastade sig över 3:orna, och därför har vi i stora delar av Uppsala län för närvarande inga besvärligheter med grusåsarna. Det finns naturligtvis äldre grusåsar som klassas som 1:or men ändå exploateras, men flertalet nystartade grustäkter ligger vid 3:orna. Hade man använt en sådan metod litet tidigare hade man slagit undan mycket av det besvär man nu har. Det framgår av propositionen att grusåtgången är mycket stor. Den är uppe i över 50 miljoner kubikmeter om året. Den stora efterfrågan gör naturligtvis att det tas mest just från de grustäkter som ligger närmast de områden där det förekommer mest byggnadsoch anläggningsverksamhet. Priserna stiger, och det är svårt att lägga restriktioner på grustäktverksamheten om staten blir tvungen att betala ersättning för utebliven grustäkt. Vi i folkpartiet har efter moget övervägande funnit att det är orimligt att fortsätta på den väg som man hittills gått. Vi anser inte att frågan om rättvisan markägare emellan är så fruktansvärt betydelsefull. Det kommer dock i framtiden att brytas grus i så stor omfattning att en stor del av dem som har grus också får exploatera det. Det är då orimligt att betala ersättning till dem som inte får utnyttja sina grustillgångar. Grus är en sådan nyttighet som man inte utan vidare kan ta från sin egendom — på samma sätt som man skördar skog, skördar på sina åkrar osv. Åsarna har skövlats mer än behövligt genom dålig hushållning. Fin sand har använts till fyllnadsarbeten m.m. Först på senare tid har man mer rationellt börjat sortera materialet och krossa den sten som finns i åsarna. Det finns nog mycket att vinna där. I vår reservation — reservation 2 vid utskottets betänkande — har vi främst gått in på frågan om täktsam fälligheter. Vi tycker att det — såsom utskottets ordförande antydde — är beklagligt att statsrådet är så kallsinnig inför detta. Han säger: Det kan finnas behov, jag vill vänta ett tag. Det hade varit betydligt lättare att överblicka situationen om vi hade fått en lagstiftning i enlighet med grustäktskommitténs förslag — eller något liknande — samtidigt med den här propositionen. Man hade då kunnat förklara att det — om vi skall kalla det rättvisa — ges möjlighet för markägare som inte får bryta att få del av närbelägen exploatering. Jag vill också säga att jag har ett särskilt intresse för den här frågan, och jag vill minnas att jag var med och motionerade om den en gång. I varje fall var jag med i tredje lagutskottet och tillstyrkte att en utredning skulle tillsättas. Jag ser på det hela litet vidare, och vill nämna ett annat problem av liknande art, nämligen exploatering för fritidsbebyggelse, som är en inte ovanlig företeelse. Därvidlag råder samma situation: planerarna vill inte att varje markägare skall exploatera sin mark, utan de vill lägga fritidsbebyggelse på ett visst ställe. Förutsättningen för det är emellertid att det finns strövområden och grönområden i närheten, som då kommer att ligga på andra markägares ägor. Till äventyrs kommer de områdena att vara upplåtna endast genom tillämpningen av allemansrätten. De problemen borde kunna klaras med en lagstiftning liknande den vi föreslår för täktsamfälligheter. Hade vi fått en lag om täktsamfälligheter hade man kommit in på den tekniken även i andra sammanhang. Jag beklagar alltså att något lagförslag inte har kunnat läggas fram nu. Statsrådet har inte gett något löfte, utan han har bara sagt att det kan finnas behov av sådan lagstiftning. Man kan sedan skylla på att man måste avvakta många år för att finna om lagen behövs. Jag tror att det hade varit värdefullt att få den just nu. Om den kommer senare har den inte samma värde, för då kanske dessa ärenden har börjat behandlas på ett annat sätt. Jag tror alltså att en lagstiftning om täktsamfälligheter inte gör samma nytta i framtiden som den skulle göra nu. I vår motion och reservation har vi också tagit upp planeringen av täktverksamheten. Vi har en hel del restriktioner i fråga om tätortsplanering, och även glesbebyggelse skall i fortsättningen planmässigt bedömas. Beträffande grustäkterna finns det egentligen bara stadgat att man individuellt skall planera varje grustäkt för sig, och det är ett för enkelt sätt att se på dessa saker. Här är det fråga om hela landskapets framtoning, om att ta bort några element i landskapet och låta andra vara kvar. Det går då inte att planera varje täkt, liten eller stor, för sig. Det blir punktinsatser som inte ger möjlighet till den helhetsbedömning som man vill ha och kan fordra med hänsyn till våra stora anspråk på planering av byggnadsverksamhet och anläggningsverksamhet. Naturvårdslagens regler om skydd för landskapsbilden borde här mera konkret komma in i bilden. Vi hade i utskottet en uppvaktning från Ekerö kommun. Jag vill minnas att man sade att det fanns 75 miljoner kubikmeter grus i åsen på Ekerö. Det är något mer än hela landets årsbehov. Man är orolig för att allt detta kommer att tas ut, att staten inte kommer att kunna säga nej; här finns påbörjade grustag, och de ligger bra till ur transportsynpunkt — det är nära till Stockholm och till Stockholms förorter. Där skulle hela landskapet bli förstört om man inte planerade grustäkterna — i viss utsträckning skall väl sådana tillåtas där — på sådant sätt att man ser till helheten. I detta sammanhang vill vi ta upp en sak som jag antar att naturvårdskommittén har under omprövning; den har i direktiven fått i uppgift att undersöka i vad mån kommunerna skall ha beslutanderätt enligt naturvårdslagen. Men innan man får beslutanderätt borde man åtminstone ha möjlighet att yttra sig och medverka vid den planering som gäller grustäkter. Jag föreställer mig att de flesta länsstyrelser hör vederbörande kommun, men det är så angeläget för kommunerna att få medverka här att det borde finnas en laglig möjlighet för kommunerna att planera grustäkter. Täkttillstånden skulle då ges av statlig myndighet, men därvid skulle man ta hänsyn till den planering vederbörande kommun själv gjort. Det finns också remissorgan som efterlyst en sådan planering. I vår reservation har vi slutligen tagit upp frågan om grustäkt inom enskilt vattenområde. Det är också en sak som naturvårdskommittén håller på med. Det har på senare år hänt en del som fått ganska förödande effekt på landskapet under vatten; fiskeförhållanden och ström förhållanden förändras, på somliga ställen uppstår uppgrundningar och på andra förstöring av stränderna. Vi tycker att det är angeläget att dessa frågor också blir reglerade och efterlyser åtgärder i den riktningen snarast möjligt. Fru talman! Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till reservationen «

Fru talman! Föregående talare har hittills i debatten i den här frågan resonerat dels om principer, dels om metoder i sammanhang som gäller hur man skall bemästra olägenheterna för naturvården till följd av grustäkter. Jag tänker närmast uppehålla mig vid principerna — metoder kan ju alltid omformas, men principer som tar sig uttryck i lagstiftning brukar bli längre bestående. De borde åtminstone vara det, även om jag börjar bli litet tveksam om det också. Avsikten med förslaget till denna ändring i naturvårdslagen framgår av dels den departementspromemoria som väl först och främst ligger till grund för propositionen 101, dels propositionen själv.

Föredragande statsrådet åberopar i propositionen också miljöskyddslagen och vattenlagen såsom principiella bevis för att genomföra successiva begränsningar av ersättningsrätten. Nu skall det komma ytterligare en förändring mycket snabbt. Man frågar sig: Varför?

Emellertid saknas för närvarande tillräckligt underlag för ett sådant ställningstagande. Frågan torde kunna aktualiseras i samband med behandlingen av grustäktskommitténs väntade betänkande om tillskapande av grussamfälligheter. Någon ändring av 29§ föreslås därför inte i förevarande sammanhang.” — Det var innehållet i lagstiftningspromemorian förra året. Föredragande statsrådet anslöt sig sedan i propositionen 1972:111 till den uppfattning som hade uttalats i den nu citerade promemorian, nämligen att ställning till ersättningsbestämmelserna i 29 § NVL bör tas först i samband med behandlingen av grustäktskommitténs betänkande. Det är väl inte så alldeles konstigt att man då frågar vad som har föranlett den i förhållande till i höstas snabbt förändrade inställningen. Nu föreläggs ändå riksdagen ett förslag om avskaffande av ersättningsparagrafen i naturvårdslagen, trots att någon behandling av grustäktskommitténs betänkande inte har kommit i fråga. I propositionen säger sig statsrådet ha ”kommit till den uppfattningen” att det kan finnas ett behov av en lagstiftning om samfälligheter så som grustäktskommittén föreslagit. Detta har visserligen redan citerats av en av de föregående talarna, men jag tycker man kan göra det igen. Men utformningen av en sådan lagstiftning, säger statsrådet, bör ”prövas från de nya förutsättningar som föreligger, om riksdagen bifaller förslaget om upphävande av ersättningsbestämmelserna”. — Jag tycker att de här turerna är ganska intressanta, och likaså preciserar de principerna i sammanhanget. Kraven i moderata samlingspartiets och centerpartiets delvis olika motioner är enligt mitt sätt att se väl underbyggda, när man där yrkar avslag på propositionen 101 och återupptar detta yrkande i en gemensam reservation. Jag frågar: Är det Sundbyholmsfallet som föranleder förändringen i regeringens ställningstagande från förra året om hur och när man skall ta ställning till ersättningsfrågorna och hur man skall förhålla sig i samband med behandlingen av grustäktskommitténs förslag? Varför har man kommit fram till att bryta ut en del av hela frågan, innan man tar ställning till utredningsförslaget? Är det Sundbyholmsfallet? Men det rättsfallet avjordes ju redan 1971 och borde i så fall ha påverkat ställningstagandet redan förra året. Det skedde inte. Eller är det — jag tillspetsar det — politisk iver som ligger bakom?

Att använda grus för nyttiga ändamål kan aldrig vara till skada i och för sig. Vad det kan gälla är naturligtvis en avvägning av skadan i hänseende att såra landskapsbilden i förhållande till den nytta man får av det utvunna gruset. Jag vill gärna uppehålla mig vid det här ett litet ögonblick, för det är, tycker jag, principiellt inte oväsentliga saker. Här skymtar något som mycket ofta kommer fram i markdebatten och som naturligtvis grundar sig på olika synsätt i fråga om enskild äganderätt.

Här tycker jag att det finns anledning att sätta ett observandum. Självfallet har ägandeformen i sig ingenting som kan läggas under moralisk måttstock. Allt beror ju på vad ägaren — vem han än är, en enskild person eller det allmänna — förmår göra för att förvalta sin egendom så att den blir ett arbetande kapital till fromma för ortens, regionens och landets utveckling. Här återstår, menar jag, sannerligen att bevisa att den ena ägarformen är moraliskt lägre än den andra. Men, fru talman, för att återvända till dagens debattämne, på en punkt kan vi i alla fall enas.

Vägar, husbyggande och annat kräver mer och mer av en naturtillgång som också har sin begränsning.

I båda dessa fall har självklart den enskilde ägaren, exploatören — om han är en annan än ägaren — och samhället var och en sitt ansvar. Förutom planeringen kan det för samhällets del visst bli fråga om lagstiftning utöver kravet på täkttillstånd såsom det nu finns uttryckt i 18 3 naturvårdslagen. Herr Tobé sade för en stund sedan att vi på Uppsalabänken är litet överrepresenterade i den här debatten.

Jag kan inte förstå, fru talman, att denna fråga måste kopplas samman med ett politiskt krav på att den enskilda äganderätten skall urholkas, vilket i själva verket blir effekten genom borttagandet av ersättningsrätten enligt propositionens förslag. Staten skall ge ramarna i sin lagstiftning för att enskild inte må träda allmänna intressen för när — det är en sak. Men att genom lagstiftning och beslut inte bara urholka utan steg för steg eliminera den enskilda äganderätten när det gäller fast egendom är en annan sak. Sett mot det jag senast har anfört vill jag erinra om att vi i moderata samlingspartiet har velat se grustäktskommitténs förslag till lag om täktsamfälligheter prövat. Det hade varit utomordentligt intressant.

Vi har också från mitt partis sida talat i motionen om möjligheten att självfinansiera ersättningarna genom ett avgiftssystem som skall utjämna villkoren för markägare som får täkttillstånd i förhållande till dem som av naturvårdsskäl får sin täkttillståndsansökan avslagen. Där intar vi samma ståndpunkt som centerpartiet; utskottets ordförande har tidigare redogjort för den. Fru talman! Det finns mycket att tillägga inte minst i det principiella sammanhanget. När det gäller metodfrågorna kan man hitta lösningar, men vad vi har olika uppfattning om är de bakomliggande principerna. Eftersom jag har intagit den ståndpunkt som jag nu redovisat, följer därav som en naturlig konsekvens att jag anser att den föreliggande propositionen måste förkastas i sin nuvarande utformning. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservationen 1.

Fru talman! Jag känner mig väldigt utanför. Det är nästan så att man knappt vågar lägga sig i den här diskussionen. Jag bor ju inte i Uppsala, jag tillhör inte den staden vare sig geografiskt eller på något annat sätt. De ärade debattörerna har dessutom fört ett samtal med statsrådet Lidbom och eftersom han förmodligen kan lockas till diskussion skall jag inte lägga mig i det samtalet. Vad jag är road av att yttra mig om är vad ni sagt i era reservationer. Det är ting som jag tycker är mycket intressanta, och jag skall därför uppehålla mig vid det. Centerns tidigare uppträdande i markfrågor gav vissa förhoppningar om att hänsyn till miljön skulle väga tyngre än hänsyn till spekulationsintressen. Men är man borgerlig i ordets politiska betydelse så är man, och jag skall väl inte klaga på det. Det är verkligen klarläggande att läsa centeroch moderatmotionerna och den gemensamma reservationen i fråga om grustäkterna. Det är verkligen ett konkret upplysningsmaterial som bör skingra allt tvivel på centerns roll som ulv i fårakläder i miljöfrågorna, om det nu är någon som tvivlat på det. Appellerna riktar sig direkt till de markägarintressen som känner sig hotade av medborgaranspråk på bättre naturoch miljövård — anspråk som centern också gör sig till tolk för när det inte kostar någonting. Det är möjligen så att den svaga högervinden som kunnat registreras i SIFO-undersökningarna har blåst t.o.m. en sådan tungviktare som utskottets ärade ordförande herr Grebäck ut i buskarna runt i grustagen. Men när allt kommer till kritan är den gemensamma reservationen egentligen inte någon nyhet. I centermotionen har man faktiskt bemödat sig om att visa att detta är centerns rätta ansikte. Det sägs där att det inte går att dra någon parallell med frågan om glesbebyggelseregleringen, och utskottets ärade ordförande uppehåller sig länge vid ett försök att förklara termernas skilda innehåll. Men förklaringen blir märklig om jag citerar följande ur motionen: ”Några direkta paralleller mellan ersättning i nu aktualiserade fall och ersättningsrätten vid förlorad glesbebyggelse går emellertid inte att dra. I det senare fallet finns i allmänhet möjlighet till alternativa byggnadsplatser på fastigheten, och finns inte detta ökar befintliga bostadshus i värde, beroende på att en efterfrågan inte kan tillgodoses.” Kan det sägas tydligare? Man är beredd att göra som i Karl Gerhards exempel med gungorna och karusellerna, men man hittar tydligen inga karuseller ute på grusåsarna, och då är man villig att offra miljöintressena. Det förhoppningsfulla förhållandet att herr Grebäcks namn saknades under motionen har nu suddats ut genom hans förbehållslösa anslutning till avslagsyrkandet. Herr Grebäck kunde ha sagt, med stöd av det material som finns i betänkandet, att man också vill öka möjligheterna att avslå ansökningar. Visst vill man ta fram 25 miljoner för att ge ut i ersättningar. Ta fram av vem? Av grussäljarna och markägarna, heter det generöst för att ge sken av att det här är en helt intern affär inom markägarskrået, en affär där grussäljarna generöst bjuder på den goda miljön. Det är uppenbart nonsens. Det är väl ingen som tror att utgifterna stannar på markägarna. De kommer att vältras över på grusköparna, på vägbyggarna och därmed på skatterna, på husbyggen och därmed på hyrorna och fastighetskostnaderna. Dessutom måste staten i början lägga ut kontanta pengar för ett eller två års förbrukning, 25 till 50 miljoner. Den goda cigarr som avgiftssystemet bjuds ut som visar sig därmed ganska torr och smaklös. Vi kommer under alla förhållanden tillbaka till den grundläggande frågan: Ligger det i markäganderätten en rätt att utnyttja marken på ett sätt som skadar andra individer eller samhällsintressen? Och på den punkten har vi bara att notera skiljelinjen. Det här avgiftssystemet kallas i centermotionen för ”ett utjämningssystem mellan markägarna”, och tanken är väl att därigenom också ge sken av att det hela rör sig om någon sorts rikssam fällighet. På så vis hoppas man kanske dra nytta av den goda klang sam fällighetsresonemangen kan ha i andra sammanhang. Men — som jag delvis redan har nämnt i fråga om övervältringen — det här med avgifter är något helt annat. Det är på sitt sätt lika intressant att konstatera att det nu inte — som i fråga om glesbebyggelsen — finns några förslag från centern om övergångsvisa ersättningsregler, maximerade ersättningar till endast dem som bor på fastigheten m.m. Nej, något sådant finns inte. Här skriver centerledamöterna på moderatprogrammet.

Sett i ett längre perspektiv knyter reservanternas ståndpunkt också klart an till den linje som centerpartister, moderater och folkpartister deklarerade när riksdagen debatterade motionen 1971:1050 av fru Thorsson m.fl. angående utredning av äganderätten till naturresurser under markytan. Akten finns i jordbruksutskottets betänkande nr 61 år 1971. I den då treeniga borgerliga reservationen uttrycktes en tilltro till möjligheterna att med en oförändrad naturvårdslag skydda landskapsbilden. Den tilltron manades fram mot bakgrund av farorna för en socialisering. Man fäste uppmärksamheten på ”de allvarliga följder som ett genomförande av motionärernas förslag” — dvs. en utredning av frågan — ”skulle kunna innebära för exempelvis egnahemsägarna och ägarna till fritidshus när det gäller möjligheterna till grundvattenförsörjning”. Man riktigt känner hur egnahemsägarna sitter och skakar av rädsla för att staten skall komma och konfiskera vattnet i brunnen utan ersättning. Och 1971 var som sagt den borgerliga treenigheten fullkomnad. Därmed inte något ont sagt om den syndare som i år har sig omvänt och bättrat. Utskottsmajoriteten har väl — det tror jag att jag kan påstå — varit närmare att hamna i en skärpning av propositionen än i ett avslag. Dessa tankar blev nu inte fullföljda i det här sammanhanget och skall väl därför inte ytterligare kommenteras. Det framgår ju dock av betänkandet att utskottet pläderar för ett aktualitetskrav och att det har övervägt även andra möjligheter i fråga om övergångsbestämmelser och ikraftträdande. Om jag slutligen skulle nämna några ord om folkpartireservationen — nr 2 — så är det egentligen inte annat än att jag inte riktigt kan inse vad det är som man inte håller med om i majoritetsskrivningen. Det är såvitt jag kan förstå bara fråga om att ytterligare betona olika ståndpunkter som vi kommer att få ta ställning till senare. Fru talman! Jag yrkar bifall till civilutskottets betänkande nr 21.

Fru talman! Att jag i mitt anförande huvudsakligen uppehöll mig vid vad statsrådet Lidbom sagt i sin proposition får väl herr Bergman ursäkta mig. Jag har tolkat utskottets betänkande så att utskottsmajoriteten helhjärtat ansluter sig till den bevisföring eller brist på bevisföring som statsrådet använde i propositionen. Det tjänar ingenting till, herr Bergman, att vi drar upp en debatt om vilket av de politiska partierna som är mest naturvårdsvänligt eller miljövänligt, och vidare tjänar det ingenting till att ifrågasätta att vi från centern inte menar allvar, när vi säger att naturvärdena i sammanhang med grustäkterna måste skyddas. De svåra skadeverkningar som man ser exempel på när det gäller de ingrepp som hittills skett i våra rullstensåsar kan ju inte på något sätt ursäktas. Frågan är här hur vi skall klara skyddet av t.ex. rullstensåsarna i fortsättningen. Skall man göra det genom att beröva markägare ersättning för de grusvärden som finns på fastigheten, för vilken man har fått lagfart och garanterad besittningsrätt och där samhället har erkänt äganderätten till det som finns på denna fastighet? Herr Bergman säger här att centern har visat sitt rätta ansikte. Vi har inte velat visa något annat än att vi vill hävda rättssäkerheten i detta land och den enskildes rätt mot en maktfullkomlig regering och en maktfullkomlig stat. Det är centerns rätta ansikte i detta sammanhang. Men man kan verkligen fråga sig vilket socialdemokraternas rätta ansikte i detta sammanhang är. Är detta helt enkelt en konfiskering av tillgångar för den enskilde eller inte? Jag förmodar att även en socialdemokrat måste ta hänsyn till den enskildes möjligheter att hävda sig i sammanhanget.
Fru talman! Herr Bergman frågade vad som är kvintessensen i folkpartiets reservation. Jag har sökt att utforma den; vi beklagar fram för allt att det inte har kommit fram ett förslag om grussam fälligheter samtidigt med detta förslag. Det skulle mildra förslagets verkningar, och det skulle också göra att man på ett bättre sätt kunde planera grustäkterna så att landskapsbilden inte skadades. Därmed är vi också inne på planeringsmomentet som jag tidigare understrukit. Statsrådet har här sagt att det kan finnas ett behov av en lagstiftning. Som jag nämnde tidigare, är jag rädd för att när det har gått några år med den lagstiftning som nu är föreslagen, finner man att det kanske var ett behov när lagstiftningen genomfördes, men inte nu två tre år senare. Man har då bundit sig vid en sådan handläggning att behov av att göra på detta sätt inte längre finns. Jag beklagar också en annan sak. Det hade varit intressant att få pröva den teknik som man hade tänkt använda här även i andra sammanhang.
Fru talman! Egentligen skulle jag väl inte gå upp i diskussionen igen när jag blev avfärdad av herr Bergman med att detta bara var en moderat vulgärargumentering från 1971—1972 som gick igen, men oförfärad gör jag ett försök i alla fall. Är det verkligen på det sättet, herr Bergman, att markägarintresset alltid skall sättas emot samhällsintresset och vice versa. Det är alltid något kontra när herr Bergman talar om samhällsintresse och markägarintresse. Jag tror att det finns väldigt mycket av ett gemensamt intresse för dessa parter. Egentligen är ju också markägaren en samhällsmedborgare lika väl som herr Bergman, som kanske är proletär. Jag nämnde bl.a. en sak i mitt anförande som jag tycker är väsentlig. Det är den långsiktiga planeringen. Det har väl inte bara samhället intresse av utan även markägaren. I planeringen kan han se ramarna för hur han kan använda och förvalta sin egendom på bästa sätt. Jag skulle vilja nämna en annan sak som jag inte tog upp i mitt första anförande, nämligen att man skulle vilja att länsstyrelserna hade större möjligheter att fullfölja den tillståndsprövning som man ibland gör, på det sättet att återställelseskyldighet m.m. skulle genomföras och att länsstyrelserna hade möjlighet att kontrollera det. Jag tycker inte att det är bara en kommunens sak, som herr Tobé var inne på. Jag tycker det är i första hand länsstyrelsens sak.
Fru talman! Det finns ingen större anledning för mig att gå ytterligare ordlekar med herr Grebäck eller fröken Ljungberg. Jag föreställer mig att de som läser våra anföranden i så fall bara skulle hitta nya formuleringar på det vi tidigare har sagt. Det är alldeles entydigt och klart att markägarintressen, när de kommer i konflikt med samhällsintressen, måste vika för samhällsintressen. Det är på den punkten vi diskuterar, och några generella ståndpunktstaganden mot markägarna kan ju inte föreligga. Jag kan ju tala om för fröken Ljungberg att jag själv är markägare och anser mig därför icke vara proletär och egendomslös — om den upplysningen kan vara till någon glädje. Man har ju sin lilla sommarstugetomt att odla. Till herr Tobé vill jag bara säga att detta intresse för samfälligheter har vi ju gemensamt. Men vi bör väl också gemensamt komma överens om att det förslag som finns utarbetat i den frågan utarbetades under oförändrade ersättningsregler. Det var när dessa ändrades efter det att herr Hamrins och herr Hjorths kommitté lade sitt betänkande, som förutsättningen för den formen av sam fälligheter ändrades. Och det är ju detta man skall se över, och man bör avvakta ett bättre sakunderlag innan man tar ställning.
Fru talman! Jag har ju sett att man har skyllt på att det är andra bestämmelser man utgår ifrån beträffande ersättningen än vad grustäktskommittén gjorde. Men jag finner inte att det är något hinder alls. Möjligen kan man säga att det nu blir något mindre behov av en sådan konstruktion, men varför skall man inte kunna tillämpa den där tekniken? Jag tycker just i det här läget, när man känner det från visst markägarhåll besvärande och hårt — en får ta upp en täkt och en annan får inte göra det — så kunde man här överbrygga en del av orättvisorna. Men vad händer inte så sällan sedan man högtidligt tillsatt statliga kommittér, där de egna riksdagsmännen ofta blir i majoritet — här var det visserligen en folkpartist och en socialdemokrat? Dessa utredningar håller på och jobbar allvarligt i flera år, och det medför kostnader för staten. Men när utredningarna är klara avfärdas de i departementet bara därför att man inte hinner med att göra mer än ett lagförslag, och så blir det på det här sättet. Jag antar att man från departementets sida kan hålla med mig om att det hade varit möjligt att göra detta bara man hade haft tid och vilja.
Fru talman! Fröken Ljungberg betonade att det här var en viktig principiell fråga. Jag delar den uppfattningen. Jag tycker att det är djupt oroväckande att man gör den här frågan bara till en ekonomisk transaktion, där staten inte har råd att ersätta markägarna för värden som dessa förlorar i det här sammanhanget. Och så säger man att markägarintresset alltid måste vika för samhällsintresset. Ja, men det finns ett rättssäkerhetsmoment i det här sammanhanget! Ägnar man inte det den ringaste uppmärksamhet? Det tycker jag är djupt oroväckande. Man måste väl försöka tillgodose den enskilda lilla människans möjligheter att själv hävda sig mot en maktfullkomlig stat. Detta tycker jag är det verkligt intressanta i det här sammanhanget.
Fru talman! Vi var tillsammans i Hallstahammar och var på en grusås. Vi fick då veta en del nya fakta om åsarnas betydelse, kanske också för luftens renhet, för eventuell risk för fog. Det rör sig alltså inte om någon maktfullkomlig stats intressen. De är enskilda människor i Hallstahammar som behöver skydd mot dem som eventuellt vill förstöra åsen.